Herr talman! Jag har väl egentligen annonserat att jag skall tala om utbildningsfrågor, men jag tänkte till en början litet grand ta upp lokaliseringsspörsmål som i viss mån har ganska stor anknytning även till de utbildningsfrågor jag sedan kommer att beröra. Jag vill först konstatera att årets val har visat att en av vår tids största frågor kommit i centrum mer än någonsin, nämligen koncentrationsproblemen. Un der de senaste två årtiondena har stora omvälvningar skett i vårt land genom att folkmängden i storstadsregionerna nästan fördubblats, och denna utveckling tycks inte gå att hejda utan ingripande från samhällets sida. Enligt prognoserna för Storstockholm skall där bo 2,5 miljoner människor år 2000. Om detta blir verklighet, vet vi alla vilka konsekvenser det får för övriga delar av landet. Utvecklingen är densamma i de andra storstadsregionerna. I Skåne fortsätter inflyttningsströmmen från befolkningssvaga områden, t.ex. Österlen, in till Öresundsregionen. Under 1970 har enbart inom Malmöblocket — som är det tredje i storleksordningen i landet — ökningstakten fördubblats. är detta en önskvärd utveckling? Nej! Trots att vi från centerpartiets sida under flera år motionerat om åtgärder för att få en bättre planering har till nu inte mycket gjorts från myndigheternas sida. Vi har krävt en bredare regional planering och bl.a. samråd med olika länsmyndigheter och organ liksom samråd mellan länen. I brist på en befolkningspolitisk riksplanering som ställer upp målsättningar för varje region anser vi ett sådant samråd vara mycket nödvändigt. Vi har konstaterat att en god del av företagsamheten och näringslivet som har sin marknad inriktad på kontinenten är förlagd till t.ex. södra Småland och Kristianstads län och alltså ligger i bygder som är beroende av företagsamhet för att ge där bosatta människor försörjning. När vi talar om samråd över kommunblocksoch länsgränser anser vi att en stark region bör ta hänsyn till en svagare regions önskemål. Ingenting hindrar i och för sig att myndigheterna tar initiativ till sådana frivilliga former av samråd, men vi anser att samhället inom ramen för regionalpolitiken bör fastställa formerna för detta, t.ex. skyldighet till etableringsanmälan, om etablering är tänkt i ett redan överhettat område. Sådana synpunkter har legat till grund för de motioner som vi har väckt under ett par års tid här i kammaren. Jag vill därför uttrycka min glädje över att inrikesminister Holmqvist i proposition nr 134 som i dag ligger på riksdagens bord tar upp dessa problem. I propositionen föreslås skyldighet till lokaliseringssamråd vid företagsetablering. Lokaliseringsmyndighet skall ju bli arbetsmarknadsstyrelsen. Detta lokaliseringssamråd avser att avlänka etablering i första hand i de tre överheta storstadsområdena. Jag tror att detta samråd kan få en viss effekt, trots att själva etableringen ändå inte avgörs med själva samrådet. Men vad händer, om inte företaget följer samrådets rekommendationer? Därom säger propositionen egentligen ingenting. Jag skulle tro att det hade varit bäst om lokaliseringsmyndigheten, vilken ju får och har den totala överblicken, hade haft litet mer direkt avgörande än den etableringsrekommendation som tydligen endast blir fallet. Men uppenbarligen har statsrådet här tagit ett första steg mot en förnuftigare lokalisering och etablering än som sker för närvarande — och det måste ju anses vara bra. Vi får väl se vad den vidare utvecklingen här kommer att innebära. Jag tror att detta inte minst får betydelse för Skåne och den befolkningsström som gör att västsidan där håller på att bli stadsbebyggelse medan östsidan mer och mer blir glesbygd. Det är sådana vitala synpunkter som bör ligga till grund för den riksplanering som vi så länge efterlyst men som ännu ingen sett till. Men frågan har nu ändå rört sig framåt så till vida att vi i dag blickar litet vidare än inom den egna kommunen eller det egna länet. För Malmöregionens del kan man ifrågasätta om vi från samhällsplaneringssynpunkt är betjänta av broförbindelser och storflygfält enbart inom detta område. En broförbindelse Hälsingborg—Helsingör skulle vara en fördel för de företag som jag har nämnt finns i Småland och Nordskåne. En annan aspekt som man alltför länge har förbigått är att tätortsbebyggelsen i vårt land har skett på de bästa jordbruksarealerna. I sydvästra Skåne planeras och förutses en stadsbygd Trelleborg—Malmö—Landskrona o.s.v. som berör områden med Europas bördigaste jordar. Utnyttjande av mark för detta ändamål kan inte från jordbrukspolitisk eller nationalekonomisk synpunkt vara acceptabelt. Har man någonsin tänkt på detta från riksplaneringssynpunkt? Enligt ekonomiska teorier skulle en storstadskoncentration vara en plusfaktor för samhället. Erfarenheten visar att ekonomerna har fel. I beräkningen vet vi alla vilka dryga kostnader samhället får genom otrygg och otrivsam miljö i en storstad, genom ökade sociala kostnader och tyngande investeringar i trafikprojekt m.m. Herr talman! Den aktuella debatten om en god miljö berörs i hög grad av en alltför stark storstadskoncentration. Vad skolan beträffar har vi också där uppenbarligen rätt stora problem med att få en god arbetsmiljö inom skolor just i storstäderna. Man frågar sig om detta kan bero på att trivselmomenten blir påverkade. I Malmö ägnades en lokal valdebatt åt olika trivselproblem inom den nybyggda stadsdelen Rosengårdsstaden. Uppenbarligen gav den debatten vid handen att trivseln och boendemiljön inte motiverade namnet ”Rosengårdsstaden”. Skolorna och deras funktion medför ännu större problem inom sådana områden än på andra håll. I utbildningshänseende — även på eftergymnasial nivå — anser man att en tätort med omgivande upptagningsområde kan vara tillräcklig, om hela området omfattar cirka 100 000 människor. Jag tror att dessa aspekter är av betydelse då det gäller att lösa lokaliseringsproblemet samtidigt som de är lika vitala beträffande skolplaneringen. sultat och arbetssituation samt om lärarnas möjlighet att under nuvarande förhållanden kunna bibringa sina elever god undervisning är i dag intensivare än tidigare. Den har kanske de senaste dagarna aktualiserats mest av de olika upprop och läraraktioner som ytterligare givit nytt bränsle till den brasa som dock sedan rätt länge har funnits. Dessa förhållanden beträffande undervisningen har sedan ett par år tillbaka observerats även här i riksdagen. Jag tycker det är rätt angeläget att vi här i riksdagen konstaterar att den debatt som nu förs ute i bygderna egentligen inte är någon nyhet. Under årens lopp har upprepade motioner och interpellationer avgivits som berör skolans arbetsmiljö, betygsättning, läromedel, läroplaner, skolsociaia anordningar samt mycket annat däromkring. Vi har från centerpartiets sida framfört motioner i betygsfrågan, exempelvis om den relativa betygsskalans riktiga tillämpning. Vi har senast i år framfört några motioner som handlar om skolans arbetsmiljö. Dessa och likartade motioner har som bekant resulterat i riksdagsbeslut och tillsättning av den nyligen startade utredningen om skolans inre arbete. Skolutredningar och riksdagsbeslut har efter två decennier gett oss en helt ny skola med nya undervisningsmetoder, nya läromedel och nya läroplaner. Samtidigt har skolan fått en delvis ny målsättning. Skolan skall nu mer än förr lägga vikten vid de ämnen som eleven kan ha nytta av i livet, samtidigt som det ges en yrkesutbildning. Vikten av kommunikationsfärdigheten är exempel därpå, en jämlikhetsaspekt som säkerligen kommer att få allt större betydelse. Centerpartiet har aktivt deltagit i och drivit på arbetet att skapa en skola på jämlikhetens grund. Principerna för de genomförda reformerna anser vi också bör ligga fast. Många människor har gjort stora insatser för att den nya skolan skall fungera så bra som möjligt. Vad vi i centern begär rättelser i och föränd ringar av är sådana detaljer som vi anser har betydelse för en skolas riktiga funktion. Det är därför förvånande när man som i valrörelsen märker att företrädare för regeringspartiet synes betrakta varje antydan om att allt i skolan inte är bra såsom ett hot mot hela skolväsendet.

Jag är övertygad om — och jag har framhållit det ofta här i riksdagen — att det nu krävs arbetsro i skolan, så att de genomförda reformerna kan få nödvändig förankring hos elever, föräldrar och lärare. Skolöverstyrelsen har i årets petita även framhållit detta såsom varande helt nödvändigt. Nyheter fordrar både tid och utrymme i olika avseenden, och det är inte minst en praktisk nödvändighet med en ”andhämtningspaus”, anser också Sö. Jag har observerat att utbildningsminister Ingvar Carlsson har sagt sig ha andra synpunkter på detta. Han anser att reformarbetet bör fortsätta i snabb takt på skolans område. Jag har stor förståelse för att en ny utbildningsminister, full av ambition, vill fortsätta reformarbetet. Jag kan också förstå en ny utbildningsministers vilja att vara aktiv, men jag måste säga att en alltför spontan reformering blir en börda som skolan inte orkar med. Jag tror att utbildningsministern gör klokt i att lyssna till elever, lärare och målsmän. Med en liten lätt travestering tillåter jag mig att säga: Gå ut och lyssna till dagens skola, herr utbildningsminister! Många elever arbetar i en svår arbetsmiljö, och många lärare väntar på förbättringsåtgärder i själva skolfunktionen. Jag skall inte här gå närmare in på detaljer. Jag har pekat på några genom att hänvisa till de motioner som kommit från exempelvis centerhåll. Vi an ser att den riktiga skolfunktionen är den som fungerar enligt den demokratiska principen, och detta gäller skolan i dess helhet. Men vi har nog anledning att ställa frågan: Har detta urartat? Har denna beslutsfunktion missuppfattats? Den demokratiska funktionen är en ansvarsfunktion under frihet. Mången tycks tro att endast friheten är viktig. Nödvändigheten av hänsyn till arbetsro och studiemiljö för elevkamrater och all övrig skolpersonal gör det tvunget att fortfarande observera att frihet är ett bra ting men endast för dem som på ett rätt sätt kan bära denna förmån. Med all hänsyn till och respekt för hemmiljö, sociala förhållanden i övrigt, inlärningsoch skolsvårigheter så måste det gälla och tillämpas sådana regler att ordning och reda i dessa så fundamentala förhållanden blir rådande i dagens skolor.

Herr talman! I slutet av vårriksdagen uttalades det önskemål om och utlovades också att vi skulle få en utbildningspolitisk debatt under senare delen av höstriksdagen. Under sådana omständigheter finns det ju ingen anledning att nu här ta upp någon sakdebatt i speciella frågor, utan det får anstå till detta tillfälle. Däremot kan det finnas anledning att göra några reflexioner med anledning av utbildningspolitikens behandling under valrörelsen. På moderata samlingspartiets initiativ kom utbildningsfrågorna att bli ett av de mera centrala inslagen i årets valrörelse. Den intensitet som debatten fick måste naturligtvis ses mot bakgrund av svenskt utbildningsväsendes utveckling under senare år, utbildningens stora betydelse för samhällets utveckling och det faktum att de utbildningspolitiska frågorna berör så många människor som i sin egenskap av elever, lärare eller föräldrar upplever skolans problem som väsentliga och närliggande. Innan jag berör vad som hänt i valrörelsen vill jag emellertid ge några bakgrundssynpunkter som det kan finnas anledning att upprepa här i riksdagen. I alla utvecklade länder har utbildningsväsendet under de senare åren genomgått en mycket betydande kvantitativ expansion. Genom olika reformer och expansion av befintliga system har andelen av varje årskull som genomgår någon form av utbildning höjts avsevärt i så gott som samtliga länder som ligger på en utvecklingsnivå jämförbar med Sveriges. Detta är en nödvändig utveckling. Tillgången på utbildningsmöjligheter och de kunskaper och färdigheter som förvärvas genom dem är av stor betydelse för såväl samhället som för den enskilde medborgaren. Särskilt ett litet land som Sverige, som har begränsade naturtillgångar och måste bygga sin ekonomiska ställning och därmed sina möjligheter till utveckling på en högkvalificerad produktion, är helt beroende av tillgången på välutbildad arbetskraft. Likaså har den enskilda människan rätt att kräva möjligheter till utbildning dels för att på bästa sätt kunna fungera i samhället, dels för att kunna erhålla en allsidig utveckling av personligheten. En utveckling som innebär att allt fler får allt bättre utbildning måste därför vara ett centralt mål för all utbildningspolitik. Det är det rättesnöre som moderata samlingspartiet har haft och kommer att ha i sin utbildningspolitiska aktivitet. Samtidigt som man arbetar för en kvantitativ expansion av utbildningen måste man emellertid skapa garantier för att kvaliteten bibehålls och helst förbättras. I princip torde de flesta instämma i såväl det kvalitativa som det kvantitativa kravet, men i praktiken har det visat sig att man ofta i reformarbetet stirrar sig blind på den kvantitativa utbyggnaden och vägrar att diskutera kvalitetsfrågan. Det förefaller som om man ser en motsättning mellan kvalitet och kvanti tet i utbildningen. Exemplen är många på att man från regeringshåll låtit den positiva utvecklingen i det ena avseendet förklara och ursäkta det negativa i det andra. Moderata samlingspartiet har alltid ansett att det är både möjligt och nödvändigt att hävda kraven samtidigt. Det är den uppfattningen som genom åren har legat till grund för våra ställningstaganden till de reformer som föreslagits på skolans område och vars huvudsyften vi stött. Vi har framfört vår kritik och våra alternativförslag utifrån den synpunkten att reformerna måste utformas och genomföras på ett sätt som tillfredsställer även kvalitetsförslagen. Vi har ansett oss kunna hysa farhågor rörande vissa besluts konsekvenser för utbildningens kvalitet. Vi har därför krävt att man noga skall följa utvecklingen och kontrollera utbildningsresultatet och, om så visar sig nödvändigt, att snabba åtgärder till förbättringar skall vidtagas. Detta krav har mötts av ointresse från regeringens sida. Nu stannar det inte längre vid farhågor. Den ena rapporten efter den andra visar tydligt att en kvalitetsförsämring skett i flera väsentliga ämnen. Från olika grupper, som direkt är engagerade i utbildningsväsendet, hörs nu allvarliga larmsignaler. Detta till trots föredrar den socialdemokratiska regeringen att nonchalera frågan. Man är uppenbart ointresserad av att diskutera utbildningens kvalitet och man syns inte avse att vidta några åtgärder för att hjälpa upp de brister som utan tvivel finns. Denna regeringens hållning ger anledning till mycket allvarlig kritik. En stor del av de brister som nu konstateras i skolans resultat har sin uppkomst i det sätt på vilket man genomför reformerna. Nya reformer hastas igenom utan att vara tillräckligt förberedda. Man inför gärna nyordning i skolorna, men man ser inte till att de som skall genomföra den har möjlighet att göra det på ett ordentligt sätt. Den socialdemokratiska reformivern gör att även i och för sig önskvärda och välbehövliga reformer ofta stannar på papperet. På det sättet får man en betydande oro ute i skolorna, och arbetsförhållandena för elever och lärare har kunnat betecknas enligt en skala från ”mindre gynnsamma” till ”outhärdliga”. Situationen har sannerligen inte förbättrats av att regeringen under många år visade ointresse för arbetsmiljön i skolorna. Regeringens utbildningspolitiska åtgärder och visioner har under senare år tillförts ett nytt och oroväckande drag som vi valt att ge den gemensamma beteckningen utbildningssocialism. Därmed avses inte bara den strävan efter utbildningsmonopol och läromedelsmonopol som finns. Dit hör också det tilltagande enpartiväldet i de utredningar som planlägger den framtida utbildningen liksom socialdemokraternas allmänt kollektivistiska syn och deras tilltagande ovillighet att se människorna som enskilda individer. Detta avslöjas bl.a. i olika kvoteringssystem. Socialistisk är också den nya jämlikhetssynen på utbildningspolitiken. Hittills har det varit varje individs lika möjligheter att ta till vara sina anlag och önskningar som stått i centrum för skolans arbete. I framtiden synes det som om det — om socialdemokraterna får tillfälle att förverkliga sina visioner — alltmer blir skolans och lärarnas skyldighet att se till att ingen elev avviker från genomsnittet. För att nå det målet duger inte den hittills förda skolpolitiken, har statsministern funnit. Herr talman! Mot denna bakgrund agerade vi i valrörelsen, tog upp dessa frågor och ställde olika krav, som jag skall återkomma till. Det visade sig då att lärare och föräldrar i betydande utsträckning slöt upp kring dessa synpunkter. Folkpartiet, som efter vissa piruetter i stort sett anslöt sig till den kritik som vi anförde, har fortsatt agera på det området. Det måste naturligtvis väcka tillfredsställelse hos oss som tog detta initiativ. I den mån centerpartisterna deltagit i den utbildningspolitiska debatten under valrörelsen synes också de ha instämt i stora delar av denna kritik. Hur har nu socialdemokraterna reagerat och agerat? Enligt min uppfattning har vi fått en bekräftelse på att man här tangerar deras ofelbarhetsdogm. Herr Thorsten Larsson var i viss mån inne på denna fråga i sitt anförande. Jag har en cirkulärskrivelse, som heter Skola för jämlikhet och som gått ut från den socialdemokratiska partiledningen. Där finns en arbetsgrupp under Ingvar Carlssons ledning. I den skriften utgår socialdemokraterna från den debatt vi förde här i våras.

Man talar om de reformer som gjordes under 1960-talet och säger: ”Syftet bakom dem har varit att ge fler unga en bredare och mer tidsenlig utbildning och att riva ned de ekonomiska och sociala spärrar som hindrat en allsidig rekrytering till högre utbildning. Men skolkonservatismen lever kvar. Den är ett hot mot vad som uträttats — beslut kan rivas upp eller undergrävas.

Det är inte bara osakligt utan jag vill beteckna det som direkt oförskämt att utslunga påståenden om vilja från vår sida att riva upp skolreformer utan att belägga dessa påståenden med något enda sakligt underlag. Detta sätt att agera i debatten vill jag brännmärka. Det leder sannerligen inte till en saklig diskussion i de aktuella frågorna. Ett annat sätt att agera som jag personligen mött berör en ofelbarhetsdogm då man blir så förbittrad över kritik att man använder vad jag skulle vilja kalla ”vet hut-tekniken”, d.v.s. att det är oförskämt att över huvud taget framföra någon kritik mot det socialdemokratiska partiets agerande i vissa frågor. Jag har, herr talman, velat peka på den debatteknik som det socialdemokratiska partiets företrädare använt i valdebatten när det gäller utbildningspolitiken — och det är uteslutande den jag talar om. Jag har inte här för avsikt att gå in på någon av sakfrågorna. De diskussionerna får ske vid ett senare tillfälle. Jag vill emellertid framföra de krav som vi ställde under valrörelsen och som jag alltjämt anser vara aktuella. 1. En kontinuerlig, omsorgsfull och offentligt redovisad vetenskaplig uppföljning av hur undervisningen svarar mot de uppställda målen. Dessa forskningsuppdrag skall handhas i första hand av forskare och forskningsinstitutioner fristående från de centrala undervisningsmyndigheterna. 2. En analys bör snarast ske av orsakerna till den konstaterade försäm ringen av kunskaperna i framför allt moderna språk, svenska och matematik. De metodiska och pedagogiska åtgärder som därvid visar sig erforderliga måste omgående vidtas. 3. Utredningen om skolans arbetsmiljö skall ges tilläggsdirektiv att även ta upp undervisningsgruppernas och skolenheternas storlek till behandling. 4. Reformer på utbildningens område får icke fortsättningsvis genomföras utan hänsyn till erfarenheter, fullbordad försöksverksamhet, ekonomiska realiteter. Berörda grupper måste ges en fullgod och uttömmande information. Erforderliga läromedel måste finnas tillgängliga redan vid starten. Statsmakternas reformbeslut måste koordineras med utfästelser om kommunal medelsanvisning. Inga fler ”pappersreformer”! 5. Läroplansrevisionerna måste ske i öppna former. Samhället måste — genom att ge lärare, skolledare, föräldrar och elever reella möjligheter att påverka utvecklingen — utnyttja de erfarenheter som finns från skolans dagliga arbete. 6. Den av riksdagen fastställda målsättningen för grundskolan, att den i samarbete med hemmen skall främja elevernas allsidiga utveckling samt därvid meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter, får inte rivas upp. 7. Fri konkurrens inom läromedelsproduktionen. Tendenser till snedvridning av konkurrensen och monopolisering måste bestämt avvisas. Universitetskanslerns påbud om konkurrensbegränsning måste omedelbart återkallas. 8. Utbildningspolitiken måste förankras i öppna, allsidigt sammansatta utredningar. U 68 måste ges parlamentarisk sammansättning. 9. Varje individ måste garanteras likvärdig behandling. Inga orättfärdiga kvoteringssystem. Herr talman! Det var dessa nio punkter vi framförde under valrörelsen. De kvarstår alltjämt aktuella, och jag kan alltså försäkra att vi kommer att arbeta för att dessa punkter i alla delar genomförs. Någon debatt i sakfrågorna har jag inte tagit upp, och jag har medvetet avstått från att göra detta. Jag har likväl velat göra dessa reflexioner med anledning av visst agerande i valrörelsen.

Herr talman! Skoldebatten har under sommaren och hösten pågått med oförminskad intensitet. Med tanke på att större delen av svenska folket på ett eller annat sätt berörs av de genomgripande förändringar som skolan genomgått eller fortfarande genomgår är detta i och för sig kanske inte särskilt överraskande. Men det är också ett nog så talande bevis på att allt inte är väl beställt. Det är självfallet värdefullt att skolfrågorna blir föremål för en debatt. Man skulle dock önska att denna debatt vore litet mer nyanserad och stringent. Svepande generaliseringar och känsloladdade slagord gör ingen nytta. Begrepp av typen ”den nya skolan” är så vaga och diffusa att de i det närmaste är meningslösa. Vilken ny skola, frågar man sig. Det allmänna skolväsendet omfattar 11—12 klasser med en rad olika ämnen och aktiviteter. De problem man diskuterar måste identifieras och lokaliseras bättre för att det inte skall uppstå ständiga missförstånd. Det är likaledes meningslöst att tala om den gamla skolan. När upphörde den gamla skolan, och när började den nya? Både felaktigt och vilseledande är det vidare att teckna en skarp kontrast mellan det gamla och det nya utan att ange vad man egentligen talar om. Det finns vidare skäl att uppmärksamma att mänga av skolans problem egentligen inte är skolans problem utan i stället samhällsproblem i vid bemärkelse. Det gäller allehanda anpassningsproblem som drabbar människor i ett ständigt föränderligt samhälle med exempelvis kraftig urbanisering och stark invandring. Mellanölsoch narkotikaproblemen är egentligen inga skolproblem men har blivit detta genom att så många ungdomar går i skolan. Detsamma gäller de alltmer uttalade våldstendenserna. Eleverna tar med andra ord med sig sina problem från hem, kamratgäng och samhälle till skolan. I det stora kollektivet kan dessa problem få ytterst — allvarliga konsekvenser. De omöjliggör inte sällan allt meningsfullt arbete i skolan. De visar sig inte sällan vara nära nog omöjliga att bemästra med de medel skolan förfogar över. Att många problem har sina djupaste rötter utanför själva skolan innebär självfallet inte att skolan inte skall söka hjälpa till med att lösa dem, men är en lättsinnig och ansvarslös politik att förvänta sig att skolan ensam skall kunna klara av dessa problem. Fostran i vid bemärkelse är en uppgift för många intressenter. I den uppgiftsoch ansvarsfördelning som måste göras och som måste göras mera medvetet och realistiskt har skolan självfallet sin givna uppgift. Men det får inte bli så att reformer på skolans område blir surrogat för effektivare insatser på andra områden i samhället. Det får inte heller bli så att samhället stillatigande ser på, hur skolans lärare och övrig personal kämpar en ojämn kamp mot allehanda destruktiva tendenser utan att man ställer erforderliga resurser till förfogande. Det är framför allt två problem som under den senaste tiden tilldragit sig allmänhetens uppmärksamhet. Det ena gäller disciplinen i skolorna, framför allt på grundskolans högstadium, och det andra språkundervisningen och i någon mån kvalitetsfrågorna i stort vad gäller gymnasiet. Diverse larmrapporter från universiteten om dåliga resultat av det första året med PUKAS-systemet reflekterar sannolikt lika mycket effekterna av undervisningen i skolan som universitetens egna problem. Med andra ord: misslyckandena vid universiteten kanske i själva verket är en direkt följd av mindre lyckade studier i grundskola och gymnasium. Jag skall inte här närmare beröra skolans ordningsproblem, då jag medverkar i utredningen av skolans inre arbete, SIA. Men jag vill i samma stund ha sagt att det förhållandet att en statlig kommitté arbetar med dessa problem verkligen inte utgör något skäl till att den offentliga debatten om dessa problem skall avstanna. Det är tvärtom högst angeläget att problemen diskuteras. Det är bara att hoppas att debatten blir konstruktiv och realistisk. Problemen är så svårbemästrade att varje bidrag i form av konkreta förslag är välkommet. Debatten om gymnasiets kvalitetsproblem i allmänhet och språkundervisningen i synnerhet har kommit med den kronologiska precision man kunnat vänta. Den första elevkullen från det nya gymnasiet lämnade efter diverse trassel med avslutningsdag skolan våren 1969. Den första larmsignalen från universiteten kom redan följande höst. Därefter har förts en ständig debatt i olika media, och den visar inga tecken till att vara avslutad. Språkdebatten har dock enligt min mening i alltför hög grad rört sig om exklusivt metodiska problem. Man har med andra ord i någon mån fört fel debatt. Bristerna i språkfärdighet är sannolikt inte bara resultat av en alltför ensidig undervisningsmetodik utan också symptom på brister av mera generell art, fast bristerna ännu inte märks lika tydligt i andra ämnen. Motiven för de krav på en utvärdering av skolans verksamhet som tidigare med kraft framförts från folkpartiets Allmänpolitisk debatt sida har inte försvagats utan tvärtom förstärkts. Eftersom gymnasiestudierna främst syftar till att förbereda eleverna för fortsatta studier vid universitet och högskolor, är det angeläget att kontakten och samordningen mellan dessa båda utbildningsanstalter är god. Från universitetens sida klagas det en hel del på att studenterna har dåliga förkunskaper. Skolans myndigheter och utbildningsdepartementet möter inte sällan dessa klagomål med förvåning. Gymnasiets läroplaner är ju direkt anpassade till kraven från universiteten, heter det. Man syftar då främst på gymnasieutredningens <:avnämarundersökning. Det kan förvisso förhålla sig så att uppställda mål inte förverkligats. Det har faktiskt hänt förr på skolans område lika väl som på andra områden. Därtill kommer i detta speciella fall en annan omständighet. Man tycks alldeles ha förbisett att de önskemål som kom till uttryck i avnämarundersökningen och som i hög grad kom att bli bestämmande för utformningen av läroplanen i gymnasiet i mycket hög grad underminerats av utvecklingen under 1960-talet och detta till yttermera visso genom gymnasiereformen själv. När avnämarna i undersökningen, som ägde rum våren 1961, presenterade sina önskemål beträffande undervisningen i gymnasiet, t.ex. inslaget av grammatikundervisning i språkstudierna, skedde detta självfallet mot bakgrunden av de erfarenheter de hade av den tidens studenter. Något annat var ju inte möjligt. Utvecklingen på skolans område har emellertid gjort dessa bedömningar från år 1961, som ju i realiteten var ett slags prioritering av gymnasiets studieresurser, inaktuella och därmed i viss mån irrelevanta i nuläget. De viktigaste förändringarna gäller avskaffandet av examenssystemet. Det har med nödvändighet lett till en större spridning i fråga om kunskaper och färdigheter bland de elever som lämnar gymnasiet för vidare studier. Det måste för övrigt ha varit en förutsedd effekt av slopandet av ”utkuggningssystemet”. Det innebär i klartext att många som under tidigare system skulle ha kuggats ut eller gått om ett år och då bättrat på sina kunskaper, nu får sitt slutbetyg. Kunskapsstandarden hos den svagaste gruppen är med all sannolikhet ganska låg. På liknande sätt har helt visst övergången från realskola till den examensfria grundskolan lett till en försämring av förkunskaperna — kanske framför allt i språk — bland en hel del elever som börjar gymnasiet. Tillkomsten av fackskolan har vidare lett till att en inte obetydlig del elever, som eljest skulle ha gått i gymnasium, nu söker sig dit. Övergången till femdagarsvecka har säkerligen också haft en viss effekt. Antalet läxläsningsdagar har ju reducerats med 20 procent, från fem till fyra dagar. Den samlade effekten av dessa i vissa fall djupgående förändringar måste med nödvändighet vara att 1970 års student är en annan ”skolprodukt” än 1960 års student. Hur stora skillnaderna är låter sig inte bedömas utan närmare undersökningar. Man bör dock ganska tveklöst kunna dra den slutsatsen att många nyinskrivna studenter är illa rustade för universitetsstudier med de krav på kunskapsstandard och snabbhet i studierna som man ännu söker upprätthålla. Kvalitetsfrågorna i skolan har enligt min mening negligerats i alltför hög grad. Det är mot denna bakgrund ingalunda förvånande att klagomål över bristande förkunskaper — inte minst i just främmande språk — duggar tätt eller att man börjat resonera om att införa ett slags collegeår mellan gymnasiet och de egentliga universitetsstudierna. Jag skall nöja mig med ett enda exempel på kritiska synpunkter från universiteten, en alldeles färsk rapport från utbildningsbyrån vid Lunds universitet. Det heter i denna rapport, daterad den 9 oktober, att det inom flera ämnes områden föreligger stora svårigheter att förena kravet på genomströmning med de kvalitetskrav i fråga om färdigheter och kunskaper som fastställts i normalstudieplanerna. Följden blir kompromisser mellan dessa båda krav. Eftersom avvägningen eller prioriteringen mellan dessa krav görs olika vid olika institutioner blir slutresultatet ”att formelt likvärdiga betyg fått ett i realiteten synnerligen varierande värde, beroende på vid vilket lärosäte betyget utfärdats”. Svårigheten att uppnå fullvärdiga studieresultat på rimlig tid bottnar ofta i de studerandes förkunskaper, inte minst i främmande språk. Det heter i rapporten: ”Tydligt är att de studerandes kunskaper och färdigheter i många fall inte motsvarar vad som borde kunna förutsättas med utgångspunkt i gymnasiets kursplaner. Detta kan få till följd att startnivån för universitetets undervisning måste sänkas, vilket i sin tur medför antingen att studietiden förlängs eller att — om kravet på en viss genomströmning upprätthålls — de kvalitetskrav som uppställts i normalstudieplanerna måste eftersättas. Inget av dessa alternativ kan rimligtvis accepteras; de för utbildningen närmast ansvariga försätts härigenom i en orimlig situation. Problemet kan inte lösas enbart genom lokala åtgärder — effektivisering av undervisningen etc. — utan det fordras också centralt initierade åtgärder för att åstadkomma en bättre samordning mellan gymnasiets och universitetets undervisning.” Kontakten mellan universitet och gymnasium har successivt försvagats. Till en början avlades ju själva studentexamen vid universiteten. Den var ett slags inträdesprov. När den senare flyttades till läroverken skedde examinationen inför universitetsprofessorer, och även om inslaget universitetslärare minskades något på senare tid så fanns det ändå god kontakt ända fram till det att censorsinstitutionen avskaffades. Som ersättning inrättades en s.k. fack inspektion. Enligt riksdagens beslut skulle gymnasieinspektörerna rekryteras bl.a. bland lärare vid universitet och högskolor. Inslaget tycks dock ha blivit relativt begränsat. Det framstår därför som en uppenbar brist att kontakten och samverkan mellan gymnasiet och dess främsta avnämare är så obetydlig som den är. Det finns skäl att i detta sammanhang erinra om att förslag om inrättande av ett särskilt organ för samordning och fastställande av kompetensvillkor framfördes i början av 1960-talet men att det alldeles kommit bort. Arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och överstyrelsen för yrkesutbildning föreslog i skrivelse till Kungl. Maj:t år 1962 att ett statens kompetensråd skulle inrättas. Det skulle vara ett ”rådgivande och samordnande organ i fråga om meritvärdering och kompetens”. Det motiverades då främst av den framväxande grundskolan men ansågs också få betydelse för gymnasiets del. Gymnasieutredningen, som framlade sitt betänkande följande år, erinrade om denna framställning och framhöll att det var synnerligen angeläget att detta råd eller en motsvarande institution skapades. Detta organ skulle medverka vid utformandet av bl.a. intagningsbestämmelser och urvalsinstrument. Utredningen hänvisade för övrigt till att 1955 års universitetsutredning framfört liknande tankar. Departementschefen — det var då Ragnar Edenman — fann visserligen kompetensproblemen besvärliga men avvisade i detta läge tanken på ett särskilt organ för dessa frågor. De borde i stället bli föremål för utredning av särskilda sakkunniga. I de på denna punkt rätt oklara direktiven till kompetensutredningen framhölls att de sakkunniga skulle lägga fram förslag till en effektiv organisation för handläggning av dessa frågor inom berörda statliga myndigheter. Den väsentliga frågan om en samordning försvann därmed redan innan utredningen påbörjades och har följd riktigt nog kommit helt i skymundan i det fortsatta arbetet. Något förslag som tillnärmelsevis liknar det som framfördes av arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och överstyrelsen för yrkesutbildning år 1962 och av gymnasieutredningen 1963 och som uppenbarligen föresvävade dåvarande ecklesiastikministern har såvitt jag kunnat finna inte framlagts. 1960-talets utbildningsreformer har lett fram till ett system med tre från varandra fristående, nivågrupperade system: grundskola, gymnasieskola och högskola. Den tidigare så goda kontakten och samordningen har ersatts av isolering. Det föreligger ett uppenbart behov av bättre samordning mellan framför allt gymnasium och universitet, vilka ju dessutom sorterar under olika tillsynsmyndigheter. Frågan om ett samordningsorgan, som därtill svarar för intagning till all postgymnasial utbildning, bör med det snaraste utredas. Det bör uppmärksammas att en del utbildningsanstalter tillhör andra departement än utbildningsdepartementet. Ett sådant organ skulle också kunna fylla behovet av utvärdering av skolans verksamhet. Vid sidan av dessa båda angelägenheter — utvärdering av skolans verksamhet och skapande av bättre samordning mellan skilda delar av det omfattande utbildningssystemet — föreligger ett tredje mycket viktigt behov, nämligen en bättre samordning av den forskning rörande pedagogiska frågor som bedrivs inom olika institutioner. Det skall ingalunda förnekas att det forskas en hel del på skolans område, men samordningen tycks vara i det närmaste obefintlig med följd att väsentliga problem blir bortglömda eller förda åt sidan i brist på tillgängliga resurser eller också att onödig dubbelforskning utförs på andra områden. Informationen om utförda forskningsprojekt är även bristfällig. En medveten planering och en samlad prioritering bland tänkbara projekt framstår som något högst angeläget. Det föreligger en uppenbar risk för att de såväl ekonomiskt som personellt begränsade resurserna plottras bort och att angelägna behov därmed inte kan tillgodoses. Det är möjligt att dessa tre uppgifter — utvärdering av skolans verksamhet, samordning av läroplaner och undervisning på skilda nivåer samt forskningsplanering — skulle kunna skötas av ett och samma organ, kanske ett institut liknande statens psykologisk-pedagogiska institut, vilket aldrig fick den betydelse det kunde ha fått, om det erhållit tillräckliga resurser. Frågan bör under alla omständigheter bli föremål för allvarliga överväganden. 1960-talet kommer otvivelaktigt att gå till historien som ett decennium präglat av sjudande reformverksamhet på skolans område, en reformverksamhet som i hög grad bär de höga ambitionernas och de vackra utopiernas signum. Den klyfta mellan djärva visioner och en motspänstig verklighet som vi nu upplever bör utgöra ett memento inför framtida reformverksamhet. Besinning och realism är inga dåliga ledstjärnor i samhällsarbetet. Det ter sig slutligen, herr talman, naturligt att i denna den sista remissdebatten i första kammaren citera några ord som yttrades i den första av denna kammares remissdebatter, den som hölls i januari 1867. Frågan gällde visserligen inte skolan utan en annan verksamhet som då var under febril utveckling, nämligen järnvägsbyggandet. Problematiken är dock i viss mån densamma. Vi har, förklarade en talare, en benägenhet att ”gå något för fort till väga”, att ”sätta i verket med brådstörtande fart”. I det läget har vi all anledning att följa det råd en annan av talarna från 1867 års remissdebatt gav: ”att icke göra oss några illusioner utan — — — se vår ställning fast och allvarligt i ansiktet”. Och följer vi det rådet, kan vi måhända finna tröst och uppmuntran i ett annat av de visdomsord som yttrades i första kammaren vid detta tillfälle: Låt oss inte vara missmodiga, låt oss hysa förtroende för oss själva och våra egna krafter, när det gäller att ta itu med de svåra problemen.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av herr Brundins inlägg rörande den skrivelse som delats ut på våra bänkar. Jag tror att herr Brundin egentligen tar till litet större ord än vad som är befogat i detta sammanhang. Jag vill först erinra om att den fråga det här gäller aktualiserats genom att förvaltningskontoret tillsatt en utredning om det lämpligaste sättet att få snabbprotokollet tryckt i fortsättningen. Efter denna utredning, som herr Wärnberg suttit som ordförande i, och efter anbudsförfarande har man kommit fram till att det bästa sättet att trycka protokollen blir genom ett offsettryckförfarande. Här kommer då den nya rationella mekaniseringen in i bilden, och man skall vid snabbprotokollens framställning använda det nya s.k. composersystemet. Vid ett sammanträde i förvaltningskontorets styrelse, då jag var närvarande, upplystes vi om att den personalkategori, som nu lagt denna skrivelse på riksdagsledamöternas bänkar, kunde få anställning hos och direkt gå över till den som vi hade stannat för av anbudsgivarna. För mig framstod övergången inte som något problem vid det tillfället. Jag är nämligen väl medveten om på grundval av erfarenheter från tidningsvärlden att det inte är så förfärligt märkligt att skola om sig till att skriva på de nya maskinerna. I stort sett är det ju fortfarande fråga om maskinskrivning. Det har till och med sagts av dem som gått på en utbildningskurs att de kan prestera ännu bättre resultat på composermaskinen än vad de kan på skrivmaskin.

Åtminstone har jag, som sagt, inte varit med och kunnat ta ställning till detta.

Han hade begärt ordet tidigare, men han har sedan måst resa härifrån.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

Det finns kanske andra synpunkter som jag inte känner till, men detta är det intryck jag fått.

Herr talman! Under hela gårdagen diskuterade riksdagen den allmänekonomiska situationen. Såväl oppositionen som regeringspartiet gjorde med ledning av tidigare tillgängligt siffermaterial försök att ställa prognoser för den framtida utvecklingen. Mot bakgrunden av dessa försök betygsatte vi regeringens s.k. stabiliseringspaket. Som väntat bröt sig meningarna mellan optimistiska och pessimistiska betraktelser. Olikheterna i fråga om både politiska och rent sakliga värderingar spelar naturligtvis en stor roll när man gör sådana här bedömningar. Men båda sidor har ett alldeles klart intresse av att i största möjliga utsträckning begränsa motsättningarna och att kunna utgå ifrån ett gemensamt faktaunderlag för debatten — om man nu kan tala om fakta då det gäller spådomar om handelsbalans och investeringsutveckling. I morse fick vi i radions eko veta att konjunkturinstitutet i går eftermiddag hade offentliggjort sin höstrapport innehållande relativt optimistiska förväntningar inför kommande år, vilket enbart är bra. Av vissa av finansministerns uttalanden här i kammaren i går skulle man kunna dra den slutsatsen att finansministern själv hade tagit del av denna rapport, innan den offentliggjordes. Några säkra slutsatser i det hänseendet kan man kanske inte dra. Nu är finansministern Gunnar Sträng inte här. Jag vet att han är förhindrad, och de frågor som jag skulle vilja ställa till honom får jag därför i stället ersätta med några beklaganden. Först och främst tycker jag att det är utomordentligt = otillfredsställande att man inte har lyckats åstadkomma en sådan synkronisering av denna offentliga ekonomiska debatt att konjunkturinstitutets höstrapport hade kunnat vara tillgänglig för oss alla, innan riksdagen diskuterar den ekonomiska situationen.

Jag gör detta uttalande samtidigt som jag vitsordar att finansminister Gunnar Sträng i debatten inte på något sätt missbrukade sina förhandskunskaper. Rapporten innehåller nämligen, som jag nyss sade, vissa optimistiska uttalanden, som finansministern kunde ha haft nytta av i debatten med mig och andra. Men rapporten innehåller också åtskilligt annat material, som väsentligt stärker den argumentering som framfördes från oppositionens sida. Det är mot bakgrunden härav ännu mer otillfredsställande att konjunkturinstitutets material inte hade gjorts tillgängligt för oss alla vid gårdagens debatt.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten har nu pågått i två dagar, och jag tror att ledamöterna med intresse har både deltagit i debatten, lyssnat till den och lagt ned mycket arbete på de anföranden som skulle hållas. Under sådana förhållanden är det mycket anmärkningsvärt att en bok med siffermaterial som kan sägas vara av grundläggande betydelse för debatten kommer ut på förmiddagen under den andra debattdagen. Det är en ordning som inte kan accepteras. Jag vet inte vem som har felat, om konjunkturinstitutet har räknat med att få fram boken tidigare, om riksdagen har valt fel datum eller om regeringen har önskat att få debatten nu. Det är under alla förhållanden en så felaktig ordning att den måste påtalas. Sådant får inte lov att förekomma i fortsättningen. Härtill kommer att finansministern i går gav oss det beskedet att när vi fick tillfälle att läsa konjunkturinstitutets rapport så skulle vi få kännedom om vissa fakta, vilket visar att han har tagit del av rapporten. Även om finansministern inte använde rapporten direkt, kan han ändå ha haft nytta av den, i varje fall för hela det resonemang som han förde i går. Någon jämställdhet i debatten kan man ju inte tala om när vi inte har fått fakta som finansministern kunde åberopa ur konjunkturinstitutets rapport.

Herr talman! Jag vill beklaga att konjunkturinstitutets rapport inte har varit tillgänglig för kammarens samtliga ledamöter under den allmänpolitiska debatten.

Herr talman! Jag ber att få göra några reflexioner med anledning av detta enhälliga utskottsutlåtande. Motionernas syfte framgår av den del av dess text som finns tryckt i utskottsutlåtandet. Vi har bl.a. anfört: ”De utrikespolitiska motiv som legat bakom paragrafens tillkomst har under senare år förändrat karaktär. Problem uppkommer inte endast genom deltagande av svensk personal i europeiska staters krigsmakter. Också uppträdande av enstaka svenskar i militära konflikter i avlägsna delar av världen kan föranleda allvarliga och besvärande missförstånd om Sveriges utrikespolitik. Visserligen kan det hävdas att de svenska statsmakterna inte behöver ta ansvar för enskilda svenskars handlande i främmande länder. Men obestridligt är att ett sådant handlande allvarligt kan skada inte endast svenska intressen utan också ett mera allmänt intresse att främja fredliga lösningar av militära konflikter. Om det befunnits angeläget att införa restriktioner för svensk export av krigsmateriel i syfte att motverka en intensifiering av militära konflikter i främmande länder, kan en liknande argumentering drivas i fråga om svensk personals engagemang i konflikter mellan eller inom främmande stater. Ett generellt förbud för svenska medborgare att ta värvning i främmande krigsmakt skulle i dagens läge måhända inte stå i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Däremot synes tillräckliga skäl föreligga att skärpa och effektivisera straffbestämmelsen om värvning till främmande krigstjänst.” Utskottet har vid sin behandling av denna motion i viss mån förbisett att motionärerna inte i första hand riktar udden mot de värvade själva, utan mot själva värvningsverksamheten. I utlåtandet heter det visserligen: ”Motionärernas önskemål kan tillgodoses genom införandet av straffbestämmelser som riktar sig mot den värvade och genom en utvidgning av det kriminaliserade området såvitt angår värvarens straffbarhet.” Utskottet har alltså dragit fram även frågan om den värvades handling. Utskottet uppehåller sig mycket och omständligt kring problematiken beträffande den värvades deltagande i främmande krigstjänst.

Utskottet har vissa funderingar om att kunna förhindra dylikt deltagande i utländsk krigstjänst, därför att det hävdas i förarbetena till gällande lagstiftning att Kungl. Maj:t har möjlighet att i administrativ ordning utfärda reseförbud för människor som kan tänkas avse ta sådan värvning. Utskottet anser att detta i och för sig är en tillräcklig garanti. Det anförda står inte i särskilt god överensstämmelse med vad samma utskott tidigare i år sagt om att vidga svenska medborgares rättigheter att alltid ha möjligheter att lämna landet. Det föreligger alltså en diskrepans mellan utskottets handlingssätt i dessa två frågor. Vår avsikt var närmast att man skulle få en skärpning av brottsbeskrivningen avseende värvaren. Det har också förts en diskussion i både motionen och utskottsutlåtandet angående det förhållandet av Kungl. Maj:t skall förordna om åtal enligt dessa paragrafer. Utskottet har hävdat att det ur utrikespolitisk synpunkt är väsentligt att initiativet i detta fall inte tas genom allmänt åtal utan genom att Kungl. Maj:t från fall till fall förordnar om åtal. Vi motionärer har svårt att se att detta kan vara riktigt konsekvent eller riktigt. Om initiativet åligger Kungl. Maj:t i dessa fall, måste det från utländsk horisont framstå som ett klart ställningstagande i utrikespolitiska frågor när Kungl. Maj:t underlåter att vidtaga en sådan åtgärd. Konsekventare och mera i överensstämmelse med våra åsikter om neutralitetspolitiken hade varit att sådana värvningsengagemang automatiskt ställdes under = rättslig prövning. Till slut bara några reflexioner om utskottsbehandlingen. Det har varit ett mycket omfattande remissförfarande, och åtskilliga juridiska instanser har avgivit yttrande.

Vi är alltså knappast fullt nöjda med den behandling motionen har fått i utskottet.

Herr talman! Det är roligt att behärskas av enbart glädje inför ett utskottsutlåtande. Glädjen hänför sig till det i och för sig ganska sällsynta att man får enhälligt bifall till en motion men också — och i mycket högre grad — till det faktum att första lagutskottet så befriande har frångått en två gånger tidigare principiellt negativ inställning till samma utredningsyrkande. Steriliseringslagen berör människors centrala funktioner och intressen. Människornas värderingar, krav och uppfattningar i fråga om det mänskliga samlivet har starkt förändrats under senare år i riktning mot ett ökat personligt ansvarstagande. Av betydelse i sammanhanget är också de nya möjligheter och bedömningar som har blivit en följd av tekniska och medicinska framsteg. Det är därför naturligt — vilket också är utskottets mening — att företa en översyn av steriliseringslagens bestämmelser. Samtidigt som jag är glad över att så att säga en minut i tolv på min riksdagsbana få uttala ett tack till första lagutskottet, riktar jag en vädjan till justitieministern att inte dröja med att föranstalta om denna översyn.

Herr talman! Med hänsyn till den konjunkturpolitiska debatt, som i anslutning till den allmänna debatten fördes här i förrgår, skall jag inte ge mig in i någon fördjupad konjunkturanalys även om en sådan i och för sig hade varit på sin plats, eftersom det primära syftet med hela propositionen är konjunkturpolitiskt. De föreslagna åtgärderna anses ju motiverade för stabilisering av samhällsekonomin, genom att skärpa finanspolitiken i syfte att dämpa efterfrågan. Bakgrunden till propositionen är enligt departementschefen dagens efterfrågekonjunktur. Det sägs flera gånger i propositionen. Jag finner mig därför föranlåten att i korthet gå in något på denna problematik. Det har nämligen hänt något på senaste tiden. Högkonjunkturen har tydligen kulminerat redan under innevarande År. Den ekonomiska utvecklingen har ändrat karaktär. Efterfrågeinflationen håller på att ebba ut, och i dess kölvatten har i vårt land inträtt en accelererande kostnadsinflation. Kostnadsutvecklingen har till följd därav blivit det dominerande samhällsekonomiska problemet inför år 1971. Jag är inte ensam om denna uppfattning. Professor Erik Lundberg förutsåg i ett föredrag inför Nationalekonomiska föreningen för några dagar sedan, att år 1971 kommer att kännetecknas av en recession, en försvagning och tillbakagång i konjunkturen. Den senaste konjunkturrapporten — som också kom ut i förrgår — talar om att konjunkturen börjat dämpas under andra halvåret i år och ställer prognosen: en fortsatt dämpning i det relativa efterfrågetrycket även under år 1971 — jag vill gärna stryka under detta. Det mest utmärkande tecknet här är att ordertillgången inom näringslivet håller på att avta.

Från moderata samlingspartiets sida har vi i viss mån ansett oss böra gå med på inkomstförstärkningar på 700 miljoner kronor, trots att någon budget inte förelegat och vi alltså inte haft möjlighet att konstatera vilken grad av stramhet som har visats. Riksdagen har över huvud taget inte fått någon närmare insyn i budgetsituationen, och vi vet ingenting om den s.k. strama och återhållsamma budgetbehandlingen. Som jag nyss sade, är kostnadsutvecklingen det dominerande problemet. Det är då av vikt, menar jag, att inte sådana åtgärder vidtages som accentuerar kostnadsökningen, försämrar vårt näringslivs konkurrenskraft gentemot utlandet och driver upp priserna och därmed också lönekraven bland löntagarna. Prisstoppet är i längden icke en effektiv spärr mot att kostnadsstegringarna slår igenom i prisnivån. Det går inte att komma ifrån att den föreslagna enprocentiga höjningen av arbetsgivaravgiften innebär en ökad kostnadsbelastning av företagen, dvs. dem som primärt skall betala denna avgift.

Som argument vid de förestående avtalsförhandlingarna kommer arbetsgivaravgiften säkerligen att användas av arbetsgivarsidan, men handen på hjärtat, kära kammarkamrater, har argumentet någon reell genomslagskraft gentemot löntagarsidan? I vilket fall som helst har det en begränsad genomslagskraft, en begränsad räckvidd. Det kan i enstaka fall, kanske relativt många, möjligen hejda en löneglidning, men i själva avtalsrörelserna tror jag inte att detta argument spelar någon roll alls. Det är helt andra och starkare krafter än aldrig så fina nationalekonomiska argument som där fäller utslaget. Man tar vad man får, en form av huggsexa utan någon nämnvärd hänsyn till det reella utrymmet, som man ignorerar när det passar. Att reallönen inte blir så stor som den nominella lönen, kanske man ofta glömmer bort. I det aktuella läget, när vissa tjänstemannaavtal redan är träffade och gäller från nästa år, har det i varje fall ingen som helst effekt på löneutvecklingen för dessa kategorier. Sedan tycker jag nog att arbetsgivaravgiften som sådan är en mindre till talande skatteform. Den är ur företagens synvinkel en bruttoskatt på den totala arbetslönen, en straffskatt på arbetskraften för arbetskraftsintensiva företag, medan företag med högt mått av mekanisering slipper betydligt billigare undan. Särskilt hårt drabbas ju serviceföretag, hantverk, småindustri, hotell och restauranger, av vilka många redan förut har en svag lönsamhet. Den lille egenföretagaren får en extra pålaga på sig, som inte vilar på den anställde med motsvarande inkomst. Till saken hör ytterligare att arbetsgivaravgiften slår ut först sent under 1971; den betalas ju på ett senare stadium, kanske vid en tidpunkt då recessionen, konjunkturavmattningen, är i full gång. Vad händer då? Jag ställer frågan. I detta sammanhang vill jag inflika, att om vårt avslagsyrkande faller — det får vi kanske räkna med — kommer vi inom moderata samlingspartiet att rösta på folkpartireservationen 3 om undantag för stödområdet. Jag hänvisar i denna del till reservation 4. Om arbetsgivaravgiften är en väsentlig kostnad, så är avgiften på motorbrännoljor en hundraprocentig kostnad. Den vilar på och måste betalas av lastbilsoch busstrafiken, framför allt den långväga trafiken. Men via transportsektorn ökar den kostnaderna över ett vidsträckt fält. Den drabbar produktion och distribution och driver upp priserna. Detta faktum kan inte ens utskottsmajoriteten förneka; man har skrivit något vackert om det. Men utskottsmajoriteten förskansar sig i stället bakom ett annat argument, nämligen att ett undantag för motorbrännoljorna skulle snedvrida konkurrensförhållandena mellan vissa grupper av transportmedel. Man hänvisar till närdistributionen med bensindrivna lastbilar, vilka får höjd bensinskatt. Jag tror inte mycket på att de brännoljedrivna lastbilarna skulle börja konkurrera om närtransporterna med de bensindrivna vagnarna.

Jag hörde i går av en taxichaufför att för honom betyder skattehöjningen ungefär fem kronor per dag, eftersom bensinförbrukningen i genomsnitt uppgår till 50 liter om dagen. Med hänsyn till de statsfinansiella konsekvenserna har jag dock inte ansett mig kunna gå emot den höjda bensinskatten. Ett par ord om mervärdeskatten på vissa hushållskapitalvaror som behandlas i reservation 9. Under vårsessionen beslöt ett enigt bevillningsutskott att från den skärpta beskattningen per den 9 februari undanta vissa hushållsmaskiner av typ diskmaskiner m.fl. Det var herr Schött som lockade utskottet och riksdagen till denna extratur. Med hänsyn till detta beslut och med hänsyn till de försäkringar som senare avgivits från regeringshåll om att en tidigareläggning av momshöjningen inte var aktuell har såväl konsumenter som återförsäljare haft anledning räkna med att momsen skulle vara oförändrad till årsskiftet. Av denna orsak bör enligt reservanternas mening från skärpningen undantas sådana försäljningar, som genom skriftligt avtal skett före den 16 oktober, där vederlaget blivit till beloppet fastställt. Herr talman! Efter denna argumentering kommer jag till yrkandena. Jag yrkar bifall till avslagsreservationen, nr 1, av herr Yngve Nilsson m.fl. rörande den allmänna arbetsgivaravgiften. Jag yrkar också bifall till reservation nr 5 av herr Tistad m.fl. om befrielse för vissa ideella organisationer; den kommer att närmare behandlas av andra talare. Jag yrkar bifall till reservation nr 9 rörande undantag från mervärdeskatt för försäljning som skett enligt skriftligt avtal vilket slutits före den 16 oktober. Jag yrkar slutligen bifall till reservation nr 10 av herr Yngve Nilsson m.fl. om beskattning av motorbrännolja. För den händelse våra reservationer slås ut, yrkar jag i denna del i andra hand bifall till reservation nr 11 av herr Tistad m.fl.

Herr talman! Den senaste högkonjunkturperioden, som av allt att döma i huvudsak ligger bakom oss, har haft en osedvanlig styrka. Många faktorer har bidragit till detta. Jag vill bara peka på en, nämligen att utvecklingen gått i huvudsak parallellt i flera av de stora industriländerna och att den utjämning som annars brukar komma till stånd mellan de olika länderna uteblivit. Detta har självfallet ställt den ekonomiska politiken på särskilt hårda prov. Den svenska regeringen är inte ensam om att sitta i en besvärlig ekonomisk situation, men man kommer ändå inte ifrån att den situation som vårt land för närvarande befinner sig i till stor del får tillskrivas brister i den inhemska ekonomiska politiken. Regeringen har uppenbarligen flera gånger rätt ordentligt missbedömt utvecklingen, och det har lett till att erforderliga åtgärder satts in för sent och därför totalt sett inte blivit tillräckliga. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord är bara ett exempel på detta. Därtill kommer att åtstramningsåtgärderna har varit mycket ensidiga. Nästan enbart ränteoch kreditpolitiska åtgärder har kommit till användning. Förslagen från finansministern kan också tas som ett erkännande av att den kritik bl.a. vi i centerpartiet tidigare riktat mot den ekonomiska politiken varit riktig. Det är framför allt på några punkter som vi har varit kritiska. För det första: Under mer än ett års tid har det saknats en rimlig balans mellan åtgärder på det kreditpolitiska och åtgärder på det finanspolitiska området. Högre ränta och kreditrestriktioner har varit vapen som regeringen ensidigt an vänt sig av för att försöka hejda en överhettning i vår ekonomi. Samtidigt har det statliga underskottet i budgeten bara fortsatt att växa.

För det andra: Det har länge stått klart att näringslivets investeringar inte har varit tillräckliga. Rubbningarna i bytesbalansen, den svaga valutaställningen och = företagsnedläggningarna kan ytterst ses som uttryck för att många företag får allt svårare att hålla stånd i den hårdnande internationella konkurrensen. Detta har varit och är en kärnfråga för hela det svenska näringslivet. Den ekonomiska politiken har varit så avpassad att åtstramningsåtgärderna till övervägande del träffat investeringarna. Den rekordhöga räntan och kreditrestriktionerna har tvingat företag efter företag att skära ned sina investeringsplaner. Detta kan stå oss dyrt för lång tid framöver. Som vanligt är det de mindre företagen som har råkat värst ut. Dessa är mer beroende av lånat kapital än de stora och följaktligen känsligare för åtstramningar på kreditsidan. Allt tyder nu på att de mindre företagen träffats så hårt av kreditrestriktionerna, att de i år över huvud taget inte förmår öka sina investeringar. Detta är självfallet utomordentligt allvarligt och kan inte undgå att ge utslag i nya företagsnedläggelser i känsliga branscher, t.ex. textil-, konfektionsoch glasindustrierna, byggnadsverksamhet och trädgårdsodling. För det tredje: Regeringen har avvisat alla samförståndslösningar kring de ekonomiska frågorna. Det har länge varit klart att vi står inför en ovanligt besvärlig avtalsrörelse. Men kraven på en rundabordskonferens om den ekonomiska situationen har denna gång lika kategoriskt som tidigare avvisats av regeringen. Varför? Större vilja till samförstånd från regeringens sida tror jag skulle ha underlättat en lösning av åtskilliga av de ekonomiska problem som vi nu dras med. När det gäller avtalsrörelsen och den uppkomna ekonomiska situationen finns det, herr talman, en rätt intressant passus i utskottets betänkande som jag skulle vilja att kammarens ledamöter tar del av. Jag syftar på utskottets ställningstagande till löneskatten. Som jag redan betonat behövs i dagens läge alltjämt en mycket stram finanspolitik, inte minst för att hålla tillbaka prisstegringarna. Därför måste man också acceptera åtgärder av det slag som herr Sträng nu föreslagit. Det borde även underlätta för oss att inom rimlig tid få till stånd en räntesänkning och lättnader i kreditrestriktionerna vilket för oss inom centerpartiet i dagens läge framstår som utomordentligt angeläget. Därutöver måste åtgärder sättas in som främjar industrins och det övriga näringslivets investeringar. Sparandet spelar naturligtvis en viktig roll i det sammanhanget. Vi vet att det enskilda sparandet sjunkit under en lång följd av år. Den tillfälliga uppbromsningen i fjol kan inte dölja detta faktum. Detta har bl.a. försatt familjeföretagen i en svår situation när det gäller kapitalförsörjningen. Åtgärder för att vända den utvecklingen behöver verkligen vidtagas. Vi har tidigare lagt fram olika förslag till hur man skall främja en sådan utveckling. I den partimotion vi nu i höst har väckt i anslutning till regeringens skatteproposition lägger vi fram ytterligare ett förslag, som syftar till att nå samma mål. Samtidigt som vi alltså under den närmaste tiden måste driva en stram finanspolitik gäller det att hålla hög beredskap med tanke på att det när som helst kan uppstå omsvängningar i kon junkturen. Inte minst den konjunkturrapport som nyligen lades fram visar tydliga tecken, både utomlands och här hemma, på en sådan utveckling. Men det kan naturligtvis dröja ännu en tid innan dessa tendenser slår igenom mera allmänt och man kan säga att konjunkturutvecklingen definitivt vänt. Även inför det perspektivet framstår sänkning av räntan och lättnader i kreditrestriktionerna som angelägna åtgärder inom den närmaste framtiden. Men beredskapen måste också gälla arbetsmarknaden, och inte minst åtgärder på det regionalpolitiska området. Erfarenheterna har lärt oss att de regionala skillnaderna nu mer än tidigare är ganska oberoende av konjunkturläget. Men de som har ansvaret för den ekonomiska politiken sätts i det avseendet på särskilt svåra prov just när konjunkturen viker. Är dessutom möjligheterna att driva en aktiv konjunkturpolitik begränsade, på grund av t.ex. en svag valutasituation, blir de direkta insatserna på det regionalpolitiska området dubbeit viktiga. Vi hade en sådan situation när konjunkturen vände nedåt förra gången. Vi vet hur det gick — vintern 1967— 1968 gick arbetslösheten upp till den dittills högsta nivån under efterkrigstiden. Skulle vi nu få en omsvängning i konjunkturen är vi minst lika illa ute. Därför är det bl.a. viktigt att man genomför de nu föreslagna åtstramningsåtgärderna med en viss urskillning. Låter man dessa omfatta även de sysselsättningssvaga områdena i full utsträckning är det risk att man bäddar för en hög arbetslöshet i dessa områden när konjunkturen viker. Det behövs i dagens läge någon form av regional differentiering, även när det gäller kreditpolitiken och skattepolitiken. Det som ligger närmast till hands är då onekligen att man undantar dessa områden från höjning av arbetsgivaravgiften, såsom mittenpartierna har föreslagit. Det löneglidningsproblem som höjningen av arbetsgivaravgiften också riktar sig mot är inte heller särskilt påtagligt i dessa områden. När det gäller avgränsningen av det geografiska område som skall undantas håller vi i centerpartiet fast vid vår tidigare uppfattning att de regionala insatserna bör sättas in i ett något större område än det nuvarande stödområdet. Befrielsen från avgiftshöjningen bör därför utöver det fastställda stödområdet gälla också övriga delar av Kopparbergs län och Gotland. Vi har velat undanta ytterligare några kategorier från denna avgiftshöjning. Det gäller dels rederinäringen med hänsyn till den betydelse som denna har för vår valutaställning och bytesbalans, dels vissa arbetskategorier hos landsting och kommuner. Det är ju i det senare faliet fråga om en ny kostnadsövervältring från staten till primäroch sekundärkommuner. Dessutom tillkommer det förhållandet att de flesta landsting och kommuner redan har haft sina s.k. statsammanträden och därmed fastställt skattesatsen för nästa år. Med det trängda ekonomska läge som kommunerna och landstingen befinner sig i, är det risk för att en ny avgiftshöjning av detta slag leder till inskränkningar även för de allra viktigaste verksamhetsgrenarna. Det är det som vi med vårt förslag vill förhindra. Ett tredje undantag — och i detta fall från hela avgiften — gäller sådana religiösa organisationer och hjälporganisationer som praktiskt taget helt bedriver sin verksamhet med insamlade medel och alltså icke får något statsbidrag för denna verksamhet. Den frågan har varit uppe till behandling tidigare, och vi har funnit att det inte finns någon anledning att i detta sammanhang ändra ståndpunkt. Jag kan tillägga den synpunkten att det är på något sätt barockt att man försöker avgiftsbelägga humanitär verksamhet i en värld som lider nöd — och även sådan verksamhet här hemma. I fråga om arbetsgivaravgiften har vi slutligen ansett det befogat att få en or dentlig utredning av hur den verkar i samhällsekonomiskt avseende. Avgiften infördes ju 1968 för att kompensera statskassan för det avlyft av den indirekta beskattningen på investeringsvaror som ägde rum i samband med övergången till moms. När nu avgiften höjs, riskerar man givetvis att den blir ett permanent inslag i skattesystemet, och det finns därför all anledning att verkligen ta redan på hur den verkar. Om socialdemokratin även i framtiden skulle komma att bestämma i dessa frågor, så tror jag att vi från den andra sidan har all anledning att understryka detta krav på en utredning. Blir avgiften permanent, har vi nämligen mycket stor anledning att undersöka hur den slår på de olika företagen i vårt näringsliv. Herr talman! Det föreligger en reservation från oss angående höjningen av skatten på drivmedel. Vi har ansett det motiverat att föra dessa pengar till automobilskattefonden, även om de inte omedelbart kan komma vägbyggandet till godo. Det gäller ju i detta sammanhang ganska stora summor, och det får väl anses tvivelaktigt att utnyttja bilismen som en ren ”mjölkkossa” för statsverket. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 5, 6, 7, 8, 9 och 11.

Herr talman! Efter två dagars allmändebatt, som helt naturligt till mycket stor del rört sig kring regeringens ekonomiska politik, skall vi i dag besluta om finansministerns skattepaket. Detta har snabbbehandlats i beredningsutskottet och andra lagutskottet. Dessa båda utskotts utlåtanden, jämte ett stort antal reservationer till bevillningsutskottets betänkande, utdelades till kammarens ledamöter i går eftermiddag. Men en del av de motioner som har väckts i anledning av proposition nr 156 har remitterats till bankoutskottet, som tydligen inte haft en lika hög be redskap som de båda andra utskotten. Därför kan vi i dag inte behandla hela paketet. Av allt att döma har vi att emotse ytterligare en debatt om detta när bankoutskottet klarat av sin behandling. Inte ens med den bästa vilja kan man väl, herr talman, beteckna en sådan handläggning som rationell. Till detta kommer att kammarledamöterna ännu inte fått något exemplar av konjunkturinstitutets höstrapport, utan beträffande denna är hänvisade till de kortfattade redogörelser och kommentarer som lämnats i massmedierna. Mot bakgrunden av den debatt som redan förts här i kammaren under remissdebatten ter det sig inte särskilt meningsfullt att i dag ta upp den ekonomiska situationen och den av regeringen förda ekonomiska politiken till förnyad diskussion. Det skulle bara leda till upprepningar.

I det läge som råder har vi från folkpartiets sida inte velat motsätta oss den åtgärden, men vår anslutning till finansministerns förslag är försedd med tre reservationer. När den allmänna arbetsgivaravgiften infördes i samband med övergången från oms till moms, var syftet att av företagen ta igen det skattebortfall som uppstod genom att näringslivets investeringar inte längre belastades med skatt. Förslaget om den nya skatten — ty den allmänna arbetsgivaravgiften är i själva verket en skatt och inte en av gift — föregicks inte av någon utredning i vedertagen bemärkelse och inte heller av någon remissbehandling. Det enda underlag som presenterades var en PM på 33 trycksidor inklusive tabeller, som ingick som bilaga till proposition 1968:100 om införandet av mervärdeskatten. I denna PM, som författats av finansdepartementets cekonomiska sekretariat, diskuterades tänkbara effekter av de skatteomläggningar som då skedde. Jag vill gärna säga, att denna PM erbjöd en hel del av intresse, men som underlag för ett beslut om en helt ny skatt var den i tunnaste laget. När finansministern nu kommer igen och i allmänt åtstramningssyfte vill höja skatten till det dubbla, måste vi räkna med inte bara att skatten kommer att bli ett permanent inslag i vårt skattesystem utan också att det kan komma förslag om ytterligare höjningar av skatten. Inom folkpartiet har vi då ansett, att det är tid att göra en ordentlig utredning om skattens verkningar för företagen och för de anställda, för regionalpolitiken och för samhällsekonomin som helhet. Bevillningsutskottets majoritet anser att detta är en uppgift för företagsskatteutredningen som nyligen tillsatts. Men företagsskatteutredningen kommer av allt att döma att behöva god tid på sig för sina omfattande uppgifter, och i fråga om den allmänna arbetsgivaravgiften är det viktigt att få till stånd en skyndsam utredning om skattens verkningar. I en reservation begär vi därför tillsammans med centerpartiets representanter i utskottet en sådan utredning. En andra reservation gäller företagen i stödområdet.

Mot denna bakgrund förefaller det märkligt att regeringen vill att den förhöjda avgiften skall gälla också inom stödområdet, där det inte råder någon efterfrågekonjunktur och där löneglidningsproblemet är om inte obefintligt så dock helt obetydligt. Från folkpartiets sida har vi föreslagit att stödområdet samt Gotland som i allt väsentligt befinner sig i samma situation som stödområdet skall undantas från höjningarna. Jag skall, herr talman, inte gå in på någon mera utförlig argumentering eftersom frågan var föremål för debatt mellan herr Helén och finansministern under remissdebatten här i förrgår. I anslutning till den debatt som då fördes vill jag emellertid framhålla att inte vare sig Norrköping eller Borås såsom finansministern ville göra gällande ingår i det område som vi vill undanta från höjningen. Den tredje reservationen gäller de kristna samfunden och andra ideella organisationer som är väsentligt beroende av frivilliga bidrag för sin verksamhet. I fråga om dem återkommer folkpartiet tillsammans med de båda andra oppositionspartierna med krav på fullständig skattebefrielse. Inte heller här skall jag närmare utveckla reservanternas argument, då jag vet att herr Sörenson och herr Wikström kommer att ta upp denna fråga. Jag lämnar så frågan om den allmänna arbetsgivaravgiften och går över till den höjning av drivmedelsskatterna som föreslagits i skattepaketet. Vårt parti accepterar höjningen men vill att den skall läggas på de skatter som går till vägväsendet i stället för på dem som går till statskassan utan specialdestinering. Bevillningsutskottet avstyrker vårt förslag under motivering, att höjningen har en allmän samhällsekonomisk bakgrund och inte är betingad av vägväsendets behov. Jag skulle förstå utskottets inställning bättre, om det vore fråga om en tillfällig skattehöjning. Det finns emellertid ingenting som tyder på att höjningen är av tillfällig karaktär, utan det är realistiskt att räkna med att den höjda skatten kommer att bestå även sedan den nuvarande krisen övervunnits och den samhällsekonomiska bakgrunden helt ändrats. Det är därför riktigt, anser vi, att se frågan på längre sikt och specialdestinera de inflytande pengarna till vägväsendet samt därigenom öka de finansiella resurserna för vägbygande i framtiden. Naturligtvis syftar vi inte till någon omedelbar ökning av vägbyggandet. Väganslagen skall sjäölvfallet alltid avvägas med hänsyn till alla relevanta faktorer, däribland det samhällsekonomiska utrymmet för offentliga investeringar av detta slag. Vårt förslag har alltså samma steriliseringseffekt som regeringens. Skillnaden är den att vi ser det som en angelägen sak att tillförsäkra den långsiktiga upprustningen av vägarna ökade resurser, medan regeringen — liksom utskottsmajoriteten — uppenbarligen lägger ett mycket kortsiktigt perspektiv på frågan. I samband med förslaget om höjning av drivmedelsskatterna har det väckts motioner om att differentiera beskattningen med hänsyn till olika miljöfaktorer. Vi anser att det kan ligga åtskilligt i en sådan differentiering men att detta inte är rätta tillfället att ta upp ett sådant problemkomplex, som kräver en omfattande utredning innan man kan ta ställning. Vi har gett denna uppfattning till känna i ett särskilt yttrande. Från folkpartiets sida har vi tillsammans med de övriga oppositionspartiernas representanter i bevillningsutskottet reserverat oss för övergångsbestämmelser = beträffande mervärdeskatten när det gäller vissa avbetalningsköp av s.k. vita kapitalvaror. Jag ber beträf fande den reservationen att få hänvisa till vad herr Gösta Jacobsson anförde för en stund sedan. Till sist, herr talman, vill jag framhålla att det förslag som folkpartiet lagt fram i sin partimotion och som vi biträtt genom reservationer i bevillningsutskottet i de delar det remitterats till detta utskott som helhet betraktat inte innebär någon försvagning i förhållande till de åtstramningsåtgärder som finansministern föreslagit. Det skattebortfall på bortemot 150 miljoner kronor som uppstår genom att undanta det allmänna stödområdet och Gotland från höjningen av den allmänna arbetsgivaravgiften kompenseras i fråga om åtstramningseffekt mer än väl av ett av oss framlagt förslag till sparstimulerande åtgärder, som tillhör bankoutskottets del av paketet och som vi därför inte har möjlighet att ta ställning till i dag. Vårt förslag i denna del går ut på ett värdesäkert obligationslån, som skall släppas ut i sådan tid att man genom det kan suga upp en del av den skatteåterbäring som blir tillgänglig för lyftning i december. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 5, 8, 9 och 11i vid bevillningsutskottets betänkande nr 53.

Herr talman! Ingen samhällsintresserad medborgare har under detta år kunnat undgå att ta del av den debatt som förts om den ekonomiska politiken och de förfärliga verkningar som kreditpolitiken har medfört m.m. Nu har regeringen lagt fram ett förslag till åtgärder för att stärka finanspolitiken. De som kritiserat förslaget har sagt att det kommer för sent och att åtgärderna ej är tillräckliga. När man nu vid riksdagsbehandlingen läser akterna är det intressant att konstatera att oppositionen inte vill göra några tillägg utöver vad regeringen har föreslagit. Tvärtom anser man att regeringen har föreslagit för mycket. Man vill med andra ord inte gå längre än regeringen i strävandena att förstärka finanspolitiken. Det skall erkännas att vi med undantag för det kommunistiska partiet är ense om att acceptera höjningen av skatterna på alkoholhaltiga drycker, och det är ett framsteg. Det brukar inte vara så alla gånger en höjning av de skatterna föreslås. Energiskatten är man också ense om att höja. Vidare är man beredd att acceptera de föreslagna drivmedelsskatterna, låt vara att det finns reservationer beträffande specialdestinationen av de pengar som flyter in, dvs. att de skall gå till vägväsendet. Jag får återkomma till den frågan litet senare. Man accepterar sålunda i stort regeringens förslag, och de reservationer som föreligger gäller framför allt de företag som drabbas av arbetsgivaravgiften och som är verksamma inom det s.k. stödområdet. Man vill gå en bit längre och utvidga stödområdet till hela Kopparbergs län och Gotland. Jag kan inte komma ifrån att det är en egendomlig form av skattelagstiftning att inte låta skatten verka generellt. Vi vidtar speciella åtgärder, som riksdagen har beslutat när det gäller lokaliseringspolitiken, och de bör enligt vår mening appliceras på ett sådant sätt att företag som har svårigheter eller är belägna i regioner med dålig sysselsättning får stöd i annan form. Att ta undan vissa delar av riket från sådan här beskattning är olämpligt i allra högsta grad. Det är naturligtvis tekniskt möjligt — det går att tillsätta tjänstemän så att man kan genomföra nästan vad man vill, om man syftar bara till det. Men i praktiken skulle det bli mycket egendomligt. I Kopparbergs län exempelvis vill man befria företag som så långt jag förstår är utomordentligt framgångsrika. Det kan inte hävdas att vi dämpar utvecklingen av sådana företag genom en belastning med en procent på lönerna. Vad är det man talar om, som skall äga rum under slutet av detta år och nästkommande år? Det är tydligen fråga om andra procenttal än en procent. Att ta undan vissa områden verkar komiskt. Under ett av mina allra första riksdagsår — jag tror det var 1938 — hade vi en situation i andra kammaren som var mycket intressant. Det gällde att besluta om första maj som allmän helgdag utan kyrklig karaktär. Andra lagutskottet hade behandlat ärendet, och det fanns en reservation. Det var en medlem av bondeförbundet, som partiet då hette, från Skaraborgs län som hade reserverat sig. Han motiverade sin reservation med att säga att denna lag inte skulle bli respekterad, i varje fall inte i Skaraborgs län. Det föranledde en replik från kammaren: Herr talman! Jag hemställer om att lagens ingress ändras så att den blir ungefär lik den ingressen i många danska lagar, där det står att denna lag gäller konungariket Danmark med undantag för Färöarna och Grönland. Och vederbörande fortsatte: Herr talman! Jag hemställer ati denna lag skall gälla konungariket Sverige med undantag för Skaraborgs län! Detta blev förstås inte bifallet, men resonemanget om stödområdet är någonting i den stilen. Skall vi när det gäller generella skatter av allmän karaktär undanta vissa områden? Jag tror att det är en mycket allvarlig sak att slå in på den vägen. Det är enligt mitt sätt att se — jag snuddade vid det tidigare; jag vet att jag inte har riksdagen bakom mig i detta avseende — felaktigt att bestämma att vissa skatteintäkter skall användas för vissa ändamål, s.k. specialdestination. Betänk, ärade kammarledamöter, att behandlingsmetoden när det gäller anslag blir helt annorlunda vid specialdestination. Man säger: Ja, det får gå därför att det går ju från automobilskattemedelsfonden. Vad är det för skillnad på dessa pengar och andra pengar? Jo, man strävar efter att göra slut på dem. Jag drar mig inte för att säga, att åtskilliga anslag har blivit större och att man har fått nya anslag just på grund av att man inte prövat enligt samma restriktiva metoder som man gör med anslag i allmänhet, därför att specialdestinationen gäller. Man kan, anser jag, inte anföra några som helst vägande skäl för att vi inte nu skulle kunna ta ut denna höjda skatt av bilismen om vi inte bygger vägar för alla de pengarna. Vi vet att dessa pengar används delvis till andra ändamål. Jag förstår inte hur man från det håll där man talar om sparsamhet med allmänna medel nu kan argumentera för en s.k. specialdestination av bensinskattemedlen. Här har vidare förts fram den meningen att vi skulle göra undantag i fråga om arbetsgivaravgiften för ideella organisationer, t.ex. de kristna samfunden. Jag fick motta en uppvaktning i bevillningsutskottet av fem sex representanter för dessa ideella organisationer. Riksdagens ledamöter har också fått ett brev från dem. I det brevet står det, att man redan nu har gjort undantag när det gäller arbetsgivaravgiften. Jag bestred det och sade att den uppgift som ni har lämnat riksdagens ledamöter är felaktig. Vederbörande erkände att de syftade på rederinäringen. Men rederinäringen är inte undantagen. För den har man gjort en reduktion av avgiften. Den utgår med 0,64 procent i stället för 1 procent, med hänsyn till att det finns många utländska medborgare som är anställda i svenska handelsflottan. Det är alltså inget undantag, som man påstod i det där brevet. Vidare framhåller man att dessa ideella organisationer lämnar bidrag av sina egna en gång beskattade pengar till ideella ändamål. Ja, det är riktigt. Och jag har all respekt för dessa rörelsers verksamhet. Man säger också att deras anställda är lågavlönade, varför den här avgiften drabbar ännu hårdare. Jag bestrider visst inte att de ideella organisationernas anställda är lågavlönade — det tror jag nog de är. Men jag fick en upplysning av den deputation som uppvaktade mig som jag tycker är värde full. När de vid vårt samtal förklarade att de ansåg att de fria kyrkliga samfunden skulle vara jämställda med statskyrkan, frågade jag vad man syftade på med en sådan jämställdhet. Och jag fortsatte: De fria samfundens medlemmar har väl i allmänhet gått ur svenska kyrkan? Nej, inte alls, svarade man, till 90 procent är de fria samfundens medlemmar också med i svenska kyrkan. Det innebär sålunda att man avstår från sin rätt att få lägre kyrkoskatt genom att utträda ur statskyrkan. Den möjligheten vill man alltså inte ta i anspråk, utan man betalar hela kyrkoskatten i stället för att slippa undan med 40 procent. Jag nämner detta därför att det för mig var en nyhet att så få av dessa samfunds medlemmar har gått ur statskyrkan. Så som reservationen är utformad, där det står att ideella organisationer skall vara befriade från den här avgiften, skulle ett bifall till den få långtgående konsekvenser, såvitt jag förstår. I den nuvarande skattelagstiftningen, som i vissa fall medger befrielse från gåvoskatt, arvskatt och inkomstskatt, är det noga preciserat vilka organisationer som avses, vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda. Det är namngivet stiftelser, t.ex. Dag Hammarskjölds fond. Reservanterna yrkar bifall till något som blir mycket svårtolkat för myndigheterna. Jag vet faktiskt inte hur långt detta begrepp ideella organisationer sträcker sig enligt reservanternas mening. Studieorganisationerna måste väl anses vara ideella, liksom även idrottsrörelsen. Omfattningen av begreppet ideella samfund blir nog större än reservanterna har tänkt sig. Men jag får kanske senare höra en definition av uttrycket ”ideell”. I början av mitt anförande nämnde jag att det i stort sett råder enighet i denna fråga, men det är inte helt riktigt, ty det förekommer invändningar och undantag. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar t. ex avslag på hela innehållet i propositionen. De anser det bättre att ta ut en tioprocentig extraskatt på företagens beskattningsbara intäkter. Men vad är bolagens beskattningsbara inkomst? Företag och aktiebolag betalade år 1968 2,4 miljarder kronor i skatt till stat och kommun. Om man fördubblar den summan och förutsätter att bolagen betalar 50 procent i skatt, kommer man upp i 4,8 miljarder kronor. Men när det gäller statens intäkter på en sådan höjning bör man rimligen dra av kommunernas andel. Om vi antar att 20 procent av ifrågavarande belopp går till kommunerna, så reduceras summan med ungefär 1 miljard kronor. Kvar blir då ett beskattningsbart belopp av 4 miljarder, och det är detta kommunistmotionen syftar på. 10 procent av det beloppet utgör 400 miljoner kronor. Detta skall alltså svara mot vad propositionen i övrigt ger. Kommunistyrkandet innebär 400 miljoner kronor i konkret förslag och sedan en del utredningsyrkanden. Det är en dålig täckning. 10 procent extra skatt låter så mycket, men de av regeringen = föreslagna avgiftsökningarna m.m. ger naturligtvis mycket mer. Det kanske är av intresse för kammarens ledamöter att höra att avgifterna för aktiebolagen, alltså ATP, olycksfallsavgifter och liknande, utgör mer än 5 miljarder kronor, medan själva skatten är 2,4 miljarder. Det är, herr talman, angeläget för riksdagen att besluta om dessa åtgärder. Jag hoppas att de skall leda till att det blir bättre balans i statens ekonomi och att man skall kunna lätta på kreditrestriktionerna så småningom. Hittills har kreditrestriktionerna fått bära huvudparten av åtstramningsåtgärderna.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

Herr talman! När utskottets ordförande säger att man från oppositionens sida har krävt starkare finanspolitiska åtgärder, så är detta fullständigt riktigt. Detta har vi från centerpartiet med kraft betonat med tanke på den ekonomiska utvecklingen. Det är ju tråkigt att vi i det här sammanhanget inte kan behandla de motionskrav som hänvisats till bankoutskottet. Till utskottets ordförande vill jag bara säga att vi accepterar den ram som finansministern har föreslagit, så när som på några miljoner kronor. Jag tror inte att vår värderade ordförande kan med fog påstå att den köpkraftsindragning på 1 miljard 850 miljoner som herr Sträng föreslår för att stabilisera ekonomin är den exakt riktiga i det här läget. Det kan väl finnas utrymme för variationer, och om icke konjunkturen vänder mycket snabbt, vilket den lär göra enligt konjunkturinstitutets senaste rapport, så tror jag för min personliga del att det kommer att behövas även andra åtgärder. Jag vill tillägga att vi har föreslagit också ett värdefast obligationslån för att suga upp köpkraft. Till detta kommer, vilket även framgår av propositionen, att vi i det här läget måste främja exportindustrin och den hemmamarknadsindustri som konkurrerar med importen. Därför kräver vi nu som tidigare en annan kreditoch räntepolitik än den som tillämpas. Vad beträffar stödområdet är det väl inte riktigt av herr ordföranden i bevillningsutskottet att använda uttrycket att vi tar undan Färöarna och Grönland. Om herr ordföranden jämställer stödområdet, Dalarna och Gotland med Färöarna och Grönland så må det stå för hans egen räkning. Vår motivering är rent ekonomisk. Vi är medvetna om att vissa områden har det besvärligt, och detta har bekräftats av att det har skapats ett stödområde. I principiell överensstämmelse med vårt tidigare ställningstagande har vi krävt att till stöd området skall föras hela Dalarna och Gotland. Fördenskull bör inte dessa områden geografiskt hänföras till Färöarna och Grönland. Bara några få ord om specialdestinationen.

Sedan nämnde han också investeringar som görs i vägväsendet. Vi som reserverat oss på det här avsnittet tar fasta på statsministerns ord. För att underlätta för näringslivet i de besvärliga områdena — jag tänker såväl på stödområdet som på andra områden — är det nödvändigt att tillgodose vägväsendet på ett bättre sätt än hittills. Vi reservanter har varit så försiktiga att vi sagt att åtgärder skall sättas in när det ges möjligheter därtill, dvs. när det finns tillgång till arbetskraft och andra nödvändiga resurser.
Herr talman!

Jag var nästan beredd på att någonting sådant skulle komma. Till det svarar jag, att vi i alla fall har gått med på skattehöjningar på ungefär 700 miljoner kronor, vilket ju inte är någon liten summa. I övrigt menar vi att budgeten bör balanseras även genom prutningar på utgiftssidan. Man kan kanske inte av oppositionen — i varje fall inte av moderata samlingspartiet — begära en sådan självövervinnelse att den skall föreslå högre skatter, kanske ännu högre än regeringen, när vi är motståndare till högskattepolitiken som sådan. När finansministern nu är på jakt efter nya skatteinkomster, undrar jag varför han inte lagt något skatt på den s.k. speldjävulen. Jag tänker då på bingo och spelautomater, exempelvis den ”enarmade banditen”. Det vore någonting att fundera på. Jag rekommenderar detta och skänker bevillningsutskottets ordförande och finansministern uppslaget med varm hand. Det finns ju en utredning i saken, Nu frågar man bara: När kommer en proposition i ämnet som riktar sig emot dessa skatteobjekt? Rent principiellt tycker jag att en 10 procentig höjning av bolagsskatten, som träffar vinsterna, är att föredra framför arbetsgivaravgiften, som träffar arbetskraften och är särskilt betungande för mindre lönsamma företag. Det är kanske litet förvånande att jag i den delen principiellt är på samma linje som kommunisterna. Det borde jag naturligtvis skämmas för. Men jag är inte beredd att lägga ökade bördor på näringslivet, så min bekännelse är kanske mera av teoretisk art. Jag vill ha utgiftsstopp, skattestopp och reformpaus. Ämnet bör lämpligen kunna behandlas vid en rundabordskonferens. Jag vill även ha premiesparande. Tyvärr har vi inte fått det ärendet på kammarens bord i dag.

Herr talman! Jag vill bestämt tillbakavisa herr John Ericssons påstående att de åtstramningsåtgärder som oppositionen föreslår skulle vara underlägsna regeringens. Jag framhöll i mitt anförande att den sammanlagda åtstramningseffekten i de åtgärder folkpartiet föreslagit, alltså inklusive det värdefasta obligationslånet, sannolikt var större än i de åtgärder som innefattas i regegeringens förslag. Det är naturligtvis mycket svårt att mäta detta, eftersom vårt förslag om obligationslån inte är utformat i detalj. Man måste beklaga att riksdagsbehandlingen av skattepaketet har blivit sådan att vi inte har alla komponenterna = utskottsbehandlade och kan besluta om dem i dag. Herr John Ericsson fann det orimligt — ja, som det föreföll närmast löjeväckande att man kunde överväga att differentiera en statlig beskattning regionalt eller geografiskt. Samma uppfattning gav finansministern uttryck åt i remissdebatten. Han gav en målande bild av ett par lantbrukare, som stod på var sin förstukvist och talade över stödområdsgränsen om sina skatter. De var mycket uppbragta över att skatterna var olika. Redan nu har vi olika kommunalskatter i det här landet. Jag tror inte att medborgarna skulle uppleva det som en chock om även statliga skatter differentierades. Man gör nog inte sådana distinktioner. Jag vill erinra om att den statliga inkomstskatten för inte så länge sedan var differentierad genom olika ortsavdrag i olika dyrortsgrupper. Därmed vill jag inte försvara det systemet, Man fann det dock på den tiden inte orimligt. Jag skulle också vilja erinra om den debatt som vi förde här i våras när vi behandlade propositionen om regionalpolitiken. Då påpekades det från oppositionens sida att ett stort antal länder i Europa har en företagsbeskattning som är differentierad med hänsynstagande till olika regioner. Företag i vissa utvecklingsområden får i dessa länder skattelättnader. Man har alltså i andra länder ansett det lämpligt med en sådan differentiering i skattelagstiftningen. När det gäller specialdestination av skattemedel som princip kan jag hålla med herr Ericsson om att detta egentligen är ett oskick. Men när vi nu har detta instrument i fråga om vägväsendet kan man inte utan vidare förvisa det till skräpkammaren. Det fyller på sitt sätt en funktion. Vägväsendet är en mycket trång sektor, och det kan vara bra att ha detta, att skattemedel som bilis men bidrar med bör komma vägväsendet till godo, som ett påtryckningsmedel när det gäller att driva på vägbyggandet. Det kan i detta fall också vara en metod att så småningom styra en del av de skattemedel, som inflyter i stödområdet genom skattehöjningen och som kommer att belasta näringslivet där mycket hårt, tillbaka till stödområdet genom högre väganslag inom detta område. Till sist ett par ord om de ideella organisationerna. Herr Ericsson har nog inte observerat det tillägg som finns i reservationen till orden ideella organisationer. Där står nämligen ”ideella organisationer som för sin verksamhet är beroende av insamlade medel”. Detta är en väsentlig inskränkning som gör att kretsen inte alls blir så stor som herr Ericsson vill göra gällande.
Herr talman! Det var naturligtvis ett fel i min framställning som gjorde att herr Sundin inte förstod vad jag talade om när det gällde specialdestinationer. Jag har vänt mig mot specialdestinationer därför att jag anser att de leder till om inte slöseri — det är kanske ett alltför starkt ord — så dock till att man inte med samma grundlighet överväger anslag som man gör när man ger skattepengar i allmänhet. Det var min principiella invändning. Jag tackar herr Tistad för vad han sade om specialdestinationer. Jag är uppriktigt tacksam för att jag fick medhåll från åtminstone någon kammarledamot i mitt resonemang på den punkten. Herr Jacobsson säger att han hellre ser en 10-procentig skärpning av företagsbeskattningen än en arbetsgivaravgift. Ja, men då får han lov att höja budet med 100 procent. I stället för 10 procent måste han ta ut 20 procent, om han den vägen skall få ut samma belopp som 1 procent på arbetsgivaravgiften ger. Jag tror emellertid inte att den matematiken blir aktuell.

Herr talman! Bara ett par ord. Jag skulle kunna dela herr Ericssons i Kinna uppfattning när det gäller specialdestinationer över huvud taget. Men nu är det ändå så att vi har en sådan bl.a. när det gäller vägväsendet. Till sist vill jag kort och gott fråga utskottets ärade ordförande om han med tanke på det vägväsende som vi har i vårt land anser det vara slöseri när vi understryker nödvändigheten av att det till båtnad för näringslivet och de enskilda människorna byggs flera och bättre vägar?